Fru talman! Marléne Lund Kopparklint har frågat mig hur jag ämnar agera för att svenska jägare och sportskyttar fortsättningsvis ska kunna mängdträna och delta i vissa sportskytteformer. Hon har även frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att jägare och sportskyttar inte ska drabbas negativt av den nya vapenlagstiftningens definition av magasin. Sedan regeringen presenterade förslaget om att reglera löstagbara vapenmagasin har en rad missuppfattningar förekommit i debatten. Marléne Lund Kopparklints frågor verkar bygga på ett par av dessa missuppfattningar. Förslaget innebär att den som har tillstånd eller rätt att inneha ett visst vapen för skjutning fritt får inneha ett eller flera löstagbara magasin till vapnet. Det får man ha så länge magasinen är avsedda för samma ändamål som vapentillståndet eller rätten att inneha vapnet. Förslaget berör därför i praktiken inte våra ansvarstagande jägare och sportskyttar. De har givetvis tillstånd för sina skjutvapen och kommer även fortsättningsvis att kunna träna med sina vapen och använda de magasin som är avsedda för jakt och målskytte utan att behöva ansöka om tillstånd för magasinen. Vapenlagen kommer inte att innehålla en uttrycklig definition av begreppet löstagbara magasin. Avgörande för om vapenlagen är tillämplig eller inte kommer dock att vara om magasinet är komplett och fungerande. Det är svårt att tro att legala vapeninnehavare inte skulle ha klart för sig vad ett komplett och fungerande vapenmagasin är. Det behöver de normalt sett inte heller fundera närmare över eftersom det inte krävs tillstånd när de köper magasin som är anpassade till deras vapen. Förslaget riktar sig främst mot sådana magasin som finns i kriminella miljöer, där innehavarna inte har vapentillstånd. Vid skjutningar i sådana miljöer används oftast pistoler eller automatvapen. Det kommer att vara uppenbart för polisen och andra myndigheter som ska tillämpa lagen vilka magasin som används till sådana vapen och om de omfattas av regleringen. Polismyndigheten anser att en reglering av alla vapenmagasin på ett tydligt sätt skulle förbättra polisens möjligheter att stoppa illegal användning av skjutvapen i Sverige. Vi behöver lyssna på polisen och ge den bättre förutsättningar att beslagta alla vapenmagasin som påträffas i kriminella miljöer. På så sätt förbättras möjligheterna att stoppa skjutningar innan de inträffar.
Fru talman! Jag vill inleda med att säga att regeringens jakt på laglydiga jägare och sportskyttar måste upphöra. Jag kan i ärlighetens namn inte förstå varför regeringen över huvud taget bedriver denna jakt och hoppas att jag kan få klargörande svar på ett antal frågor. Regeringen hänvisar till att man genom detta förslag ska bekämpa olagliga vapen i den kriminella världen. Jag kan inte se hur det ska gå till, fru talman. Om vi så skulle avväpna alla laglydiga jägare och sportskyttar i hela Sverige i morgon skulle det inte påverka gängbrottsligheten det minsta. Att det införs ett krav på licens för att inneha löstagbart vapenmagasin drabbar jägare, sportskyttar och samlare på ett sätt som inte kan anses rimligt eller rättssäkert. Utöver dessa problem kan man lägga till problemen som det medför för Försvarsmakten med tanke på den enorma mängd magasin som Försvarsmakten övar med i skog och mark. Min första fråga: Om en soldat under en övning tappar ett magasin i skogen, ska då övningen avbrytas och skallgång efter magasinet inledas? Fru talman! Trots den massiva och konstruktiva kritiken mot detta förslag har regeringen konsekvent valt att lägga fram förslaget. Att det skulle motiveras av att man vill komma åt gängkriminella och andra brottslingar faller på sin egen orimlighet. Då finns det andra sätt att handla på. Man behöver inte vidta åtgärder som med precision träffar de laglydiga vapeninnehavarna. Ministern borde ha kunskap om att jägare och sportskyttar inte begår allvarliga våldsbrott med sina vapen. Det är också lite fult av statsrådet Damberg att påstå att jag och många med mig skulle ha missförstått hela detta förslag, när det snarare verkar vara ministern själv som har gjort det. Statsrådet verkar inte ha förstått att om man skriver in i en lag att regleringen sker i enlighet med ändamålet på vapenlicensen är det uttryckligen och endast legala vapenägare man vill reglera. Kriminella har ju inte vapenlicens till att börja med. Fru talman! Tittar man närmare på ändamålet ser man att det är precis där skon skaver eftersom Naturvårdsverket reglerar i sina föreskrifter om jaktmedel vilken storlek man får ha på sitt magasin när man jagar med ett halvautomatiskt jaktvapen. Vapenförordningen medger ju rätt att använda jaktvapen även till övning eller tävling, men det är alltså inte det ändamålet som man har licens för. Därmed visar regeringen tydligt att den uttryckligen vill hindra jägare från att träna och tävla med sina jaktbössor. Det går inte att missuppfatta! Min andra fråga: Hur ska statsrådet se till att jägare även fortsättningsvis kan mängdträna och tävla med sina bössor? Statsrådet säger också att det är uppenbart för en legal vapenägare vad ett magasin är, trots att regeringen inte gett någon närmare definition än denna: "Med magasin avses den behållare som är ämnad att innehålla ammunition till ett skjutvapen." Detta inkluderar för en legal vapenägare till exempel den ask eller behållare som ammunitionen finns i när man köper den. Det inkluderar den behållare man förvarar sin ammunition i. Det inkluderar så kallade ammo cans, alltså större behållare avsedda att förvara ammunitionen i. Det inkluderar vanliga förvaringslådor av plåt avsedda för ammunitionsband men ironiskt nog inte själva ammunitionsbanden som används till kulsprutor. Min tredje fråga: Är det verkligen regeringens avsikt att tillståndsbelägga alla behållare som är ämnade att innehålla ammunition?
Fru talman! Det här är en svår debatt eftersom interpellanten uppenbarligen missuppfattar i princip varenda del av lagstiftningen och kommer med påståenden som inte är sanna. Polismyndigheten har kommit in med två skrivelser till regeringen där man säger att en reglering av alla vapenmagasin i Sverige skulle underlätta deras arbete med att komma åt gängkriminella som skjuter. Senast i går hade vi en dödsskjutning i Sverige. Detta är allvarliga problem. Om polisen då säger att man genom att reglera alla vapenmagasin i större utsträckning kommer åt de gängkriminella och kan förhindra att vapnen används vid dödsskjutningar i Sverige anser jag att vi ska lyssna på polisen och agera, och det är detta vi gör. Jag vill fråga: Är det Moderaternas avsikt att rösta nej till polisens begäran om en reglering av vapenmagasin i Sverige? Det är ju ett ganska viktigt besked för den här kammaren. Sedan finns det ett antal missförstånd, och dem behöver vi hjälpas åt att reda ut. Det första är att om man har ett tillstånd att vara sportskytt eller jägare har man naturligtvis rätt att använda ett eller flera magasin. Man behöver inte söka tillstånd för detta, och man får också öva med de magasin som man behöver. Det är väldigt klart. När det gäller definitionen utgår man från att magasinet är komplett och fungerande. Det är väl ganska rimligt. Om ett magasin är komplett och fungerande är det ett vapenmagasin. Då jagar vi inte jägare och sportskyttar. Det är inte poängen. Problemet är att vi har en massa kriminella som i dag har vapenmagasin. Eftersom det är helt oreglerat får man äga hur många vapenmagasin som helst. Fru talman! Jag hade tänkt bära med mig vapenmagasinet hit, men jag tyckte ändå att det var lite olämpligt att vifta med det i kammaren. Jag ska inte ha ett vapenmagasin. Kriminella ska inte ha vapenmagasin. Men jägare och sportskyttar måste ju ha vapenmagasin till de vapen som de har tillstånd för. Det är inte detta som frågan gäller, och jag tror att det är viktigt att vara tydlig med det. Detta är en fråga som är på tapeten nu eftersom vi har skjutningar och sprängningar. Eftersom detta i dag inte är lagreglerat kan de kriminella som använder vapenmagasin och förvarar dem - ofta hemma, där polisen inte alltid kan ta dem i beslag och ibland tvingas lämna tillbaka vapenmagasin till kriminella - inte dömas för något. Med den föreslagna lagstiftningen kan en gängkriminell dömas till upp till sex månaders fängelse, på samma sätt som när det gäller ammunition. Det är detta som är syftet med lagstiftningen. Jag hoppas verkligen att Sveriges riksdag lyssnar på polisen och ställer sig bakom det förslag som polisen har förordat, för det kommer att ha effekt när det gäller att bekämpa gängkriminella som i dag helt obehindrat kan hantera och förvara vapenmagasin i exempelvis sina hem. Annars är det svårt för polisen att komma åt dem.
Fru talman! Jag står här i dag för att ställa frågor om hur detta förslag slår mot sportskyttar och jägare. Jag överlämnar vidare hantering av detta förslag till mina kollegor i justitieutskottet. Statsrådet säger att lagen inte kommer att innehålla en uttrycklig definition av begreppet löstagbara magasin. Detta öppnar för ett gummiparagrafliknande tolkningsläge. Redan i dag kan man se att Polismyndigheten har betydande svårigheter att sköta vapenlicenshanteringen korrekt, för det finns ett stort antal förvaltningsrättsdomar som upphäver Polismyndighetens beslut om avslag. Ändå fortsätter Polismyndigheten att avslå licenser på exakt samma vapen. Det finns alltså tecken på att ett så otydligt lagförslag som detta skulle innebära ytterligare svårigheter för Polismyndigheten. Min fjärde fråga blir då: Hur mycket resurser kommer regeringen att förstärka Polismyndigheten med för att de ska klara av att hantera detta lagförslag? Fru talman! Naturligtvis ska olagliga vapen försvinna ur händerna på kriminella. Det är vi alla överens om. Det är dock två skilda frågor som bör hanteras därefter. Svenska jägare och sportskyttar ska inte straffas för att regeringen under flera år har misslyckats med att bekämpa den besinningslösa gängkriminaliteten. Argumentet att alla olagliga vapen en gång har varit lagliga används flitigt av vapenmotståndare. Det är dock ytterst få lagliga vapen med civilt ursprung som används vid brott eller för den delen stjäls från laglydiga jägare, sportskyttar, vapenhandlare eller samlare. Närmare bestämt är det ungefär ett till två vapen med svensk vapenlicens per år som används vid brott. Totalt finns det ca 1,8 miljoner legalt ägda vapen i landet. Dessa ett till två lagliga vapen på villovägar ska alltså ställas mot de hundratals skjutningar, sprängningar rån och övriga brott som begås i Sverige varje år. Största andelen vapen som hamnar hos kriminella är de som är insmugglade från Balkan. Fru talman! Nu har regeringen lagt ett nytt förslag till riksdagen. Det kom nu i veckan. Vi moderater kommer förstås att gå igenom det noggrant i den fortsatta hanteringen i riksdagen. Vår tydliga utgångspunkt är att gängbrottsligheten ska bort från vårt samhälle, men vi anser samtidigt att det inte görs genom att man gör livet svårare för laglydiga jägare och sportskyttar. Om man vill reglera innehav av vapenmagasin bör man därför fundera noggrant på vad man gör, så att inte den lagliga och fullt legitima vapenanvändningen träffas. Det är högst osannolikt att man kommer åt kriminaliteten genom att förbjuda en person som har licens för vapen med ändamålet jakt och sportskytte att använda magasinet från jaktvapnet i sportskyttevapnet eller tvärtom. Däremot gör man det omöjligt att mängdträna eller tävla i vissa tävlingsformer med jaktvapnet.
Fru talman! Det är väldigt viktigt att vi får beskedet från Moderaterna att man kommer att gå igenom detta noga och tar det på allvar. Det är jättebra. Jag söker inte konflikt i den här frågan. Jag tror att det vore bra om vi tillsammans lyssnade på polisen och kunde gå fram med den här lagstiftningen. Poängen med den här lagstiftningen är ju inte att försöka försvåra eller begränsa för sportskyttar eller jägare. De kommer ju när de har sina licenser att ha möjlighet att ha så många magasin de behöver för ändamålet. De har också rätt att öva för att exempelvis bedriva jakt. Det slår vi fast här. Genom att vi i dag har en oreglerad vapenmagasinmarknad kan grovt kriminella de facto ha magasin och riskerar inte att straffas för det, och det är ett problem. Mest provocerande för mig är att poliser berättar att de inte alltid kan ta vapenmagasin i beslag alla gånger, för det måste kopplas väldigt tydligt i lagstiftningen för att de ska kunna göra det. Det har också blivit så förnedrande att polisen har tvingats lämna igen vapenmagasin till grovt kriminella individer i Sverige. Det är fullständigt orimligt! Om kriminella påträffas med vapenmagasin ska de riskera att åka i fängelse för detta, för de har inga tillstånd eller licenser. Det är detta som är poängen med förslaget. Jag förstår att det blir en diskussion om gränsdragningen och vad som är definierat och inte. Men man ska veta om att det i dag finns vapendelar - slutstycken, pipor och ljuddämpare - som inte heller är definierade i lagtexten, men vi vet alla ändå vad en vapenpipa och en ljuddämpare är. Vi har en knivlag där vi inte i lagstiftningen har definierat vad en kniv är, men jag tror ändå inte att Moderaterna eller någon annan här vill slopa knivlagen, för den kan behövas för att komma åt kriminella som använder knivar. Jag är fullt överens med interpellanten om att vi inte i onödan ska försvåra för vare sig jägare eller sportskyttar, men vi ska reglera alla vapenmagasin. Under de senaste fyra åren har vi kunnat se att Glockpistoler - de är ju rätt vanligt förekommande i kriminella miljöer - använts vid 19 mord och 50 mordförsök. I dag är det helt oreglerat hur Glockmagasinen får användas. Man kan köpa på sig hur många magasin som helst, och kriminella kan ha dem hemma i bostaden. De vet hur lagstiftningen ser ut, så de delar på vapenmagasinet och pistolen och har magasinen liggande hemma. Då kan polisen ofta inte göra något. Ibland kan de göra det, till exempel om de ligger nära eller om man på något sätt kan binda vapenmagasinet till vapnet. Då kan de beslagtas. Detta måste vi ändra på. Polisen har i två skrivelser till regeringen begärt att vi ska göra det. Då tycker jag att vi ska ta fram en lagstiftning redan till nästa år som ger polisen nya möjligheter att beslagta de här grejerna, så att det inte blir fler skjutningar i Sverige. Jag hoppas på ett konstruktivt samarbete i detta och att vi också reder ut en del av de oklarheter som råder. Syftet är inte att komma åt vare sig jägare eller sportskyttar. Men låt oss vara ärliga: Om man skulle ha ett vapenmagasin som helt skiljer sig från det ändamål som man har för vapnet får man ansöka om licens för det, precis på samma sätt som man gör med ammunition. Då blir det lite krångligare för den som råkar ha det. Men det kommer framför allt att drabba vapenhandlare och samlare; det är de som drabbas av detta. Vi kan tycka att det är tråkigt att de drabbas av det, men våra partier har varit ganska överens om att vi ska börja reglera kontantkort för mobiltelefoner. Alla som köper ett kontantkort till sin mobiltelefon ska behöva registrera det eftersom gängkriminella använder kontantkort. Om man har vapenmagasin för ett annat ändamål än det man använder sitt vapen till får man ansöka om detta. Det är en rimlig avvägning att göra för att komma åt de skjutningar som faktiskt plågar Sverige i dag.
Fru talman! Statsrådet Damberg säger att detta inte kommer att drabba jägare, sportskyttar och samlare, fast det är precis det som det kommer att göra. Statsrådet har vid en direkt fråga i riksdagen tidigare inte kunnat påvisa någon statistik som underbygger påståendet att polisen behöver denna lagstiftning. Lagrum om att beslagta och förverka finns redan i brottsbalken och i rättegångsbalken. Påträffas ett magasin i kriminell miljö torde presumtionen att det kommer att missbrukas vara ganska stor. För att bekämpa rådande gängbrottslighet behövs kraftfulla insatser - det är vi rörande överens om. Sådana förslag har också vi moderater lagt fram. Självklart ska vi ta vapen ur händerna på de kriminella, men det ska göras på ett verkningsfullt sätt. Här behöver vi inte onödig och otydlig lag. Jakt och sportskytte är djupt förankrade i det svenska samhället och är en del av folkrörelserna. För många människor är jakten en livsstil, och den kan avgöra valet av bostadsort. Det renodlade sportskyttet engagerar oerhört många människor och har en traditionell koppling till polisen, idrottsrörelsen och totalförsvaret. Därför bör jakten på laglydiga jägare och sportskyttar upphöra, som jag har sagt upprepade gånger. Fru talman! Jag noterar att minister Damberg inte svarat på en enda av mina fyra frågor under denna interpellationsdebatt, vilket kommer att leda mig till fler frågor framöver.
Fru talman! Jag har svarat på flera av de frågor som har ställts, men om interpellanten inte vill lyssna på eller ta till sig svaren kan jag inte göra någonting åt det. Vi har ett stort problem i Sverige med skjutningar. Polisen har kommit in med två skrivelser till regeringen där de begär att alla vapenmagasin ska regleras för att man lättare ska kunna komma åt de gängkriminella. Då ska vi göra det, men vi ska inte göra det på ett sätt som försvårar för jägare eller sportskyttar. Därför hanteras denna fråga på samma sätt som ammunition hanteras. Jägare och sportskyttar är väldigt vana vid att hantera det. Vi använder alltså samma logik som när det gäller ammunition för sportskyttar och jägare. Däremot vill jag vara väldigt öppen med att jag verkligen hoppas att Moderaterna gör det som sägs i kammaren i dag: tittar ordentligt på förslaget. Jag menar att vi ska lyssna på polisen. Och vi ska agera när polisen begär detta, så att vi får en lagstiftning som kan börja gälla redan nästa år och som kan få effekt i de kriminella miljöerna. Poängen med att reglera detta är ju att man ska komma åt de kriminella, som inte har några licenser eller tillstånd för att hantera vapen eller, i framtiden, vapenmagasin. Men det är inte det enda vi kan göra. Vi måste göra mycket mer. Vi har stärkt tullen tre år i rad. Tullen anställer fler människor för att kunna kontrollera att vi inte får in vapen och narkotika, som driver mycket av gängkriminaliteten, i Sverige. Vi genomför nu hela 34-punktsprogrammet och betar av det mot gängkriminaliteten. Polisen gör sin stora operation Rimfrost, en nationell särskild händelse. De går då väldigt hårt åt de gängkriminella, vilket är bra. En av de viktigaste lagstiftningar vi har gjort de senaste åren gäller de grova vapenbrotten. Förra året lagfördes 370 personer för grova vapenbrott. 970 vapen togs i beslag. Det var ett väldigt viktigt år.